Herr talman! Jag vill bara säga några ord i anslutning till debatten om tredje lagutskottets utlåtande nr 31. I nämnda utlåtande behandlas en motion nr 907 i denna kammare. I denna motion anförs bl.a. att det finns skäl att beklaga att departementschefen avvisat tanken på provisoriska körkort. Även om förarutbildningen effektiviseras i enlighet med de uppdragna riktlinjerna, är det ändock svårt att omedelbart efter det att en körkortsaspirant har genomgått utbildningen med bestämdhet fastställa aspirantens lämplighet såsom bilförare. Det blir närmast den tekniska färdigheten och det elementära kunnandet av trafikregler som låter sig bedömas. Det praktiska omdömet får bilföraren ofta inte tillfälle att visa förrän han eller hon utrustad med körkort befinner sig ute i den reguljära trafiken. Utan tvekan tar det en avsevärd tid innan en ny bilförare förvärvat den rutin och de erfarenheter som gör att hans duglighet såsom bilförare objektivt kan bedömas. Mot bakgrunden av vad jag här i korthet har anfört vill jag framhålla, att det synes önskvärt med ett system, som innebär att körkortsaspirant efter genomgångna och godkända prov erhåller ett s.k. provisoriskt körkort. Detta körkort skulle vara tidsbestämt och om vederbörande bilförare har visat ett gott omdöme i trafiken skulle han sedan erhålla det definitiva körkortet. Utskottet och <departementschefen hänvisar till den stora och komplicerade apparat som skulle krävas för att administrera de provisoriska körkorten. Enligt min och min medmotionärs mening borde ett system med provisoriska körkort kunna handhas med en förhållandevis enkel administrativ apparat genom att exempelvis trafikförseelser antecknas på det provisoriska körkortet. Och jag tror att även om de provisoriska körkorten kommer att kräva en viss administrativ apparat, så skulle vinsterna ur trafiksäkerhetssynpunkt väsentligt överväga de nackdelar som kunde uppstå. Herr talman! Det finns enligt min mening starka skäl för ett bifall till motionen II:907, vari hemställes att trafikmålskommittén skall få i uppdrag att utreda frågan om provisoriska kör kort. Jag kommer därför senare under överläggningen att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Skall en förare med nytt körkort ensam få köra upp på en motorväg eller skall en förare som befinner sig i slutet av sin utbildning under lärares övervakning och under vissa omständigheter få köra upp på motorväg? När det gäller att avgöra vilket av dessa alternativ som ur trafiksäkerhetssynpunkt är det bästa, finns enligt min mening inte någon möjlighet att tänka sig annat än att det senare är det bättre. Såväl motionärerna som jag själv som reservant litar på att regeringen skall kunna utfärda regler för detta, som skulle kunna bidraga till att det inte blir några störningar för trafiken. I vissa städer, där man har motorvägar som utfartsvägar, får bilskolläraren nu köra så länge vägen är rak och fin, men när man sedan kommer in på sämre och kurvigare vägar, får ratten överlåtas till den icke utbildade körskoleeleven.

Herr talman!

Alla är vi väl eniga om att vi vill ha trafiksäkerhet. Eftersom jag varken är motionär eller har något yrkande skulle jag vilja ställa några frågor till herr statsrådet. Vi har för närvarande vissa inskränkningar i järnvägstrafiken och man förutsätter att det skall bli ännu fler ganska snart. Inom postverket försiggår också en s.k. rationalisering som innebär att servicen blir sämre. Då vill jag fråga statsrådet: Är det rimligt att, innan vi byggt ut vägar m.m., företa dessa s.k. rationaliseringar och lägga ned järnvägar eller inskränka trafiken där? Samtidigt som vi gör det är vi ju medvetna om att vi tvingar ut den tunga trafiken på ett vägnät som icke är så utbyggt att det kan ta emot den. De verkliga trafikfarorna i dag är inte minst dessa s.k. långtradare — man kan på en kort sträcka se kanske ett tjugotal långtradare som stänger trafiken i högsta grad. När man söker komma till rätta med dessa trafikfrågor hade det väl varit rimligt att väga olika frågor gentemot varandra.

Jag undrar om inte detta är en fråga som vi behövde titta litet mera på. Jag skall också villigt säga att om jag hade vetat att vi skulle få en miljonrullning av den storleksordning som vi har fått när vi beslutat oss för högertrafik, skulle jag inte ha varit så positiv för att införa högertrafiken. Situationen är nämligen den att hur vi än diskuterar är numera bilen en nödvändighetsvara, inte bara för de högre inkomsttagarna, utan även för arbetare när det gäller att komma mellan arbetsplatsen och bostaden.

Jag tror att det finns anledning för oss att inte bara titta på hur vi kan mjölka ut miljoner av biltrafiken, utan även komma ihåg att bilen i dag har samma uppgift som cykeln hade för exempelvis mig när jag var ung. Det är givet att vi i en sådan situation borde vara litet mera försiktiga. Det talas om grundlighet i utbildningen. Jag tror att erfarenhet är ganska viktig. Talet om att de unga förarna är i flertal när det gäller olyckor är ganska naturligt. I och med att bilbeståndet ökar och de nya förarna tillhör de yngre grupperna blir de ju i flertal på vägarna i dag. Även om jag kört bil utan att vara med om några olyckor under drygt 30 år, måste jag ändå säga att förarna bland ungdomen är oerhört skickliga i dag — men jag tror inte man skall ha någon övertro på deras eller andras skicklighet. När jag hörde herr Börjesson i Falköping tala om trafiksäkerheten vill jag fråga: Är det absolut nödvändigt att vi, när vi skall göra en reform, gör den så krånglig som det över huvud taget är möjligt? I stället för att få en naturlig övergång till högertrafiken har vi hetsat upp svenska folket så att man numera inte vet hur man skall gå över en gata, därför att det anses att det skall vara en jämn ström Över gatan. Samtidigt har man givet det ena rådet efter det andra i radio och andra massmedia om ljus, signaler m.m. Jag undrar om det inte vore lämpligt att alla de som sysslar med trafikfrågor använde sitt sunda förnuft och tänkte på att allt oförnuft kostar pengar och att det är angeläget att göra vissa inskränkningar och ta alla nymodigheter på detta område med en nypa salt. Herr talman! Jag hoppas verkligen att själva övergången till högertrafik den 3 september blir mycket lugnare och naturligare än allt det som har föregått den.

Herr talman! Herr Lundbergs frågor till statsrådet är det statsrådets sak att klara upp. Jag vill ändå i anslutning till dessa säga att den olust inför det nya ämbetsverket, som herr Lundberg vädrade, inte har kommit till uttryck vare sig 1 de väckta motionerna eller under arbetet i utskottet. Man har tvärtom sagt sig att trafiksäkerhetsfrågorna är utomordentligt viktiga och blir det mer och mer. Det är dess bättre inte så att myndigheterna i vårt land dikterar vilka människor som skall åka tåg och vilka som skall åka bil, utan bilismen sväller med enorm hastighet och skadorna är tyvärr betydande och dess värre i växande. Det förefaller mig som om herr Lundberg inte hade ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt denna höga skadefrekvens. Enbart de väldiga belopp som trafikolyckorna årligen kostar är av en helt annan storleksordning än kostnaderna för det nya ämbetsverket. Det är en central uppgift att på ett annat sätt än hittills ordna verksamheten, som varit splittrad på en rad oli ka organ, vilka tyvärr haft dålig inbördes kontakt. Genom att samla dem i ett centralt verk får man — hoppas och tror jag — helt andra möjligheter att arbeta för trafiksäkerheten än man hittills haft. Låt mig också säga att praktiskt taget alla motioner i detta ärende är vettiga och riktigt övertänkta. Därför har också utskottsutlåtandet, genom att ta hänsyn till de motionsledes framförda yrkandena, kunnat bli så enhälligt som det faktiskt är — med undantag för den blanka reservation som herr Johansson i Norrköping nyss motiverade. Det visar att det finns ett centralt intresse i detta fall som förenar oss alla som sysslar med trafikfrågor, och det är att åstadkomma bästa möjliga resultat. Utskottet har också, som sagt, velat ta all tillbörlig hänsyn till alla uppslag som har kommit. Jag tror att önskemålen i motionerna i det väsentliga är tillgodosedda. Det är klart att verket under de närmaste åren får visa hur det kommer att lägga upp sin verksamhet, och sedan blir det tillfälle att motionsledes ställa yrkanden, om man så finner erforderligt. Herr Jansson i Stockholm, som närmast uppkallade mig, när han yrkade bifall till sin motion, har i huvudsak — och det är den viktigaste punkten i motionen — velat att inspektionen över arbetstidstillämpningen för yrkeschaufförer skulle läggas hos trafiksäkerhetsverket i stället för hos arbetarskyddsverket. Utskottet har hävdat att när det finns ett särskilt ämbetsverk med hittills ganska långvarig erfarenhet för att tillgodose, övervaka och tillvarata arbetarskyddsintresset i dess olika faser, bör också — såsom föreslagits i propositionen — denna verksamhet ligga hos detta verk. Trafiksäkerhetsverket skall ägna sig åt trafiksäkerhetsfrågorna, det nya vägverket skall ägna sig åt vägfrågorna och arbetarskyddsverket slutligen åt arbetarskyddsfrågorna. Här föreligger alltså en klar och naturlig uppdelning av de olika moment, som ingår i vägtrafiken. Vi är överens om att det skulle ha varit olyckligt att bryta sönder en sådan naturlig uppdelning. Härmed har jag, herr talman, i största korthet redovisat skälen till att vi i statsutskottet har kunnat bli praktiskt taget ense om hela detta utlåtande. Jag ber med detta att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle till herr Ståhl vilja säga att jag varken ställt något yrkande eller väckt någon motion i denna fråga, utan min kritik mot detta stora ämbetsverk var en allmän kritik. Jag vill göra herr Ståhl uppmärksam på att denna inte bara gäller i denna fråga. Jag är den förste att understryka att vi bör vidta åtgärder för att försöka komma till rätta med trafiksäkerhetsproblemen, Men, herr Ståhl, det finns även andra problem inom samhället som måste lösas. Med dessa trafikolyckor har inte minst följt svårigheter av mycket allvarlig art att klara hälsooch sjukhusfrågor. Hur har vi det och vad får vi när det gäller att tillsätta tjänster inom sjukvården m.m.? Vi möts som regel i detta fall även från statsutskottets sida av kalla handen. Om vi inte kompletterar denna verksamhet med en effektiv hälsooch sjukvård, kan vi inte klara dessa olyckor och komma till rätta med problemen. Jag är medveten om storleken av trafiken och dess problem, men jag är också medveten om att det här måste ske en vettigare avvägning mellan olika delar av det som vi behöver inom svensk samhällsliv. Det är detta jag velat understryka, att vi bör vara på det klara med att även andra verksamhetsområden måste ha rätt till att få både arbetskraft och pengar till sitt förfogande för en betydelsefull verksamhet.
Herr talman! Det är sannolikt inte bara jag bland kammarens ledamöter som har litet svårt att följa den tankegång som herr Lundberg försökte utveckla här. Det förefaller som om den i någon mån går i bukter för att inte säga krumbukter. Här är det ju fråga om ett allvarligt försök att förbättra trafiksäkerheten. Herr Lundberg vet som gammal landstingspolitiker, att om vi kunde med bara några få procent minska olycksfallen i samband med trafiken på våra vägar, skulle vi därmed avsevärt lätta på den trängsel och de svårigheter vi för närvarande har på våra sjukvårdsinrättningar på gund av dessa olycksfall. Om man alltså är i färd med att ta ett steg för att komma åt rätt håll även därvidlag, borde väl herr Lundberg hälsa detta med tillfredsställelse i stället för att här underkasta det ganska butter och trubbig kritik.
Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord i anledning av att herr Ståhl talar om krumbukter. Man har ju kommit med en hel del uppslag i detta sammanhang, kanske inte speciellt i propositionen utan mera vid sidan om den, men man löser inte frågan om hur man skall minska olyckorna genom alltför mycket krumbuktande kring olika problem. Om herr Ståhl med samma entusiasm som han visar i detta sammanhang försökte bidra till att sjukvård, hälsovård o.d. fick de anslag som behövs, skulle jag hälsa det med största tillfredsställelse. Jag har icke speciellt gått emot förslaget om ifrågavarande verk — jag har sålunda inte ställt något yrkande därom — utan jag har talat rent allmänt här. Eftersom herr Ståhl sitter i statsutskottet vet han ju, att vi får behandla flera frågor där man ger uttryck för en kanske alltför stor övertro på stora centrala verk, som har nog av sin egen plåga.
Herr talman! Herr Ståhl sade med rätta att detta är ett allvarligt försök att förbättra trafiksäkerheten. Tre utskottsutlåtanden behandlas samtidigt och bakom ligger en hel rad av utredningar på olika områden, som i den allmänna debatten och vid remissinstansernas prövning delvis varit mycket omstridda. Vi har därför arbetat länge med dem i departementet och delvis försökt konstruera nya lösningar för att tillgodose de olika synpunkter som framkom vid remissbehandlingen.

Detta ger oss tillsammans med uppslutningen i riksdagen en fast grund att stå på, när vi skall gå vidare i trafiksäkerhetsarbetet. Det är riktigt som fru Heurlin påpekade att vi har en utredning i arbete om körkortsregistrering och körkortets utseende under förutvarande statsrådet Hermanssons ledning, och därför kan vi inte sätta hela detta nya regelsystem i kraft förrän dessa frågor blivit lösta. Det är emellertid mycket viktigt med den klarhet som skapas i och med riksdagens beslut i dag, ty därefter vet alla vad de har att inrätta sig efter under förberedelsetiden. Min vän John Lundberg förde fram frågor som väl ligger på ett mycket vidare plan än det här överläggningsämnet, ty de berörde trafikpolitiken i stort. De gällde nedläggandet av järnvägar och indragningen av stationer i förhållande till vägpolitiken. Vi får ju tillfälle att diskutera det redan under denna session, eftersom herr Hedlund har väckt en interpellation, i vilken han tar upp hela denna problematik, men jag kan väl i detta sammanhang säga att de föreslagna indragningarnä av stationer ju i första hand berör lokaltrafik och närtrafik. I fråga om den långväga trafiken har ju järnvägarna förmått hävda sig mycket väl även gentemot lastbilstrafiken. Tanken på provisoriska körkort har ju också av det överväldigande flertalet remissinstanser, av departementet och av utskottet avvisats. Problemet är ju att det, om man vill göra systemet enkelt, är ganska meningslöst med provisoriska körkort. Det blir i så fall en rent formell prövning. Vill man göra de provisoriska körkorten effektiva i något avseende, får man leda in en omfattande byråkrati och papperskvarn. Det är därför man har avvisat förslaget. Då är det bättre att, som trafikmålskommittén prövar rimligt, även företa ganska kortvariga indragningar av körkort vid trafikförseelser av olika slag. Här föreligger bara en reservation. Den har på en punkt ett principiellt intresse. Jag medger gärna att jag personligen var mycket tveksam i frågan om övningskörning på motorväg skall tillåtas eller ej. Denna tveksamhet framgår klart av texten i propositionen, där det sägs att »goda skäl kan anföras både för och emot». De argumenten för och emot har herrar Tobé och Levin mer eller mindre framfört här för kammaren. Det som till sist avgjorde mitt ställningstagande i frågan var hänsynen till de internationella reglerna. Det är nämligen så att EEC har rekommenderat alla sina medlemsländer att icke tillåta övningskörning på motorväg. Likaledes har Nordisk vägtrafikkommitté rekommenderat att icke tillåta övningskörning på motorväg inom de nordiska länderna. I ett läge där man är tveksam får de internationella reglerna ur min synpunkt sett fälla utslaget. Över huvud är det internationella samarbetet på väg trafikens område numera, glädjande nog, så utvecklat, att reglerna i mycket väsentliga delar avgörs på ett internationellt plan. Samarbetet förutsätter att medlemsländerna visar största möjliga lojalitet mot vad de internationella organen kommer överens om. Det skall vara mycket starka skäl för att bryta sig ur på någon punkt där man har speciella lokala förutsättningar. Eftersom jag i sakfrågan var mycket tveksam fann jag inte tillräckliga skäl för att gå ifrån de internationella reglerna. De fick fälla utslaget. Herr talman! Detta är ju en mycket stor och ganska snårig materia.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att polisman, som misshandlats och av domstol tillerkänts ersättning för sveda och värk, får ut denna ersättning av allmänna medel, om den som förövat misshandeln inte kan fullgöra sitt åliggande. Som svar på frågan får jag meddela, att inom civildepartementet sedan någon tid tillbaka pågår vissa undersökningar med sikte på att klarlägga förutsättningarna för att ersättning av allmänna medel skall kunna utgå bl.a. i sådana fall som avses i herr Börjessons fråga. I övrigt får jag hänvisa till den debatt, som väl följar senare i dag i anledning av första lagutskottets utlåtande nr 34.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Av detsamma framgår att vissa undersökningar pågår inom civildepartementet för att klarlägga förutsättningarna för att er sättning av allmänna medel skall utgå i sådana fall som jag berört i min fråga. Jag vill emellertid understryka angelägenheten av att frågan om ersättning för sveda och värk till polisman som misshandlats i tjänsten löses inom en snar framtid. Detta är angeläget inte minst ur den synpunkten att antalet våldshandlingar mot polismän successivt ökar. Sålunda noterades under tiden 1 januari 1965—31 oktober 1966 inte mindre än 945 våldsbrott mot polismän i tjänst, och under en tvåårsperiod har fyra polismord begåtts. Det torde vara fråga om ett avsevärt antal förlorade arbetsdagar genom bortovaro från tjänsten på grund av skador orsakade av våldshandlingar. Till en i tjänst skadad polisman utgår som bekant ersättning i form av oavkortad lön samt ersättning för läkarvård o.s.v. även om den ersättningen kanske inte alltid kan anses vara tillräcklig finns det ändock ett visst skydd där, dock inte när det gäller ersättningen för sveda och värk. Det allmänna har ingen skyldighet att svara för sådan ersättning. Domstolen dömer ut ersättningsbelopp som skall gäldas av den skadevållande, men i många fall — kanske de flesta — saknar han både vilja och förmåga att betala utdömt skadebelopp. Den skadelidande får då ingen ersättning för sveda och värk. Med tanke på de risker en polis utsättes för i sin tjänsteutövning torde det inte vara oskäligt att statsverket garanterar ersättningen till skadad polis för sveda och värk med av domstol

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag vill medverka till ökning av antalet platser vid kurser för polispersonal, som anordnas av rikspolisstyrelsens utbildningsavdelning. Utbildningen inom polisväsendet består av reguljär utbildning och specialutbildning. Den reguljära utbildningen, som anordnas vid polisskolan, får från och med den 1 juli i år en ny och bättre utformning. Specialutbildningen inom polisväsendet bedrivs såväl centralt som regionalt och lokalt. Under innevarande budgetår anordnas centralt omkring 80 kurser i olika ämnen. BL a. anordnas kurser i arbetsledning, brandorsaksoch brottsplatsundersökning, utredning av förmögenhetsoch gäldenärsbrott, socialpolislära, brottsförebyggande verksamhet och laglydnadsfostran, sjöpolisverksamhet, trafikövervakning, flygande inspektion och hundtjänst. Under nästa budgetår beräknas specialutbildningen bli av minst samma omfattning. Vid planering av utbildningen måste särskild hänsyn tas till polisdistriktens behov av personal för de löpande arbetsuppgifterna. Utbildningens omfattning är också beroende av lokaloch lärarresurserna. Alla tillgängliga resurser kommer emellertid att utnyttjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga och vill uttrycka en viss tillfredsställelse över att det har utlovats, att man skall söka förbättra utformningen av dessa kurser. Jag hoppas emellertid att också antalet platser kommer att ökas, vilket är det väsentligaste i det här fallet. Statsrådet säger att under nästa budgetår beräknas specialutbildningen bli av minst samma omfattning som hittills. Ja, det förutsätter man naturligtvis att den blir med tanke på den stora efterfrågan på kurser i olika ämnen. Främst vill jag nämna kurser i socialpolislära, till vilka 40 elever kan antagas per kurs — det hålles två sådana per år. Föregående år var det 225 sökande till dessa kurser, och det blev alltså en ganska liten procent av de sökande som kunde beredas tillfälle till denna specialkurs. Dessa specialkurser äger rum vid sidan av den vanliga polisutbildningen. Beträffande kursen i socialpolislära kan man nog säga att den rent av är av formell natur; bl.a. sätts inga betyg. Kursen har tillkommit för att ge välmeriterade polismän tillfälle att kunna söka tjänster, som är förmånligare lönegradsplacerade, etc. Jag tror att det för samhället vore en god investering, om man gav dessa välmeriterade polismän möjlighet att få formell kompetens till tjänster som säkerligen i vissa fall kan vara svårbesatta. Man borde härigenom kunna ge dessa polismän en uppmuntran för ett välförrättat värv i övrigt genom att skapa denna möjlighet för dem att meritera sig till ifrågavarande tjänster. Vad som sålunda behövs är att söka åstadkomma en utökning av antalet platser vid dessa kurser och jag hoppas att statsrådet söker medverka till detta.

Herr talman! Herr Westberg har frågat mig om jag anser det vara en tillfredsställande ordning att vuxen studerande som påbörjat sina studier vid 19 års ålder skall vara beroende av föräldrarnas ekonomi för att kunna erhålla studielån enligt bestämmelserna i studiehjälpsreglementet och om det därvid gällande maximibeloppet om 3 500 kronor kan anses vara tillräckligt. För yngre studerande, d.v.s. person som börjat sina studier före det år han fyller 21 år, som inte har egen försörjningsskyldighet tillämpar centrala studiehjälpsnämnden en norm som normalt medger lån till ett maximibelopp om 3500 kronor, vartill kommer 900 kronor för inackorderad elev. Har den studerande försörjningsskyldighet tilllämpas nuvarande maximigräns enligt studiehjälpsreglementet, 5000 kronor. Denna gräns skall enligt förslag till årets riksdag i vissa fall kunna överskridas. Att för yngre studerande som ej är gift hänsyn vid lånebeviljningen tas till föräldrarnas ekonomiska förhållanden, överensstämmer helt med de principer som redovisades i den proposition angående studiesocialt stöd som år 1964 godtogs av riksdagen. Jag vill slutligen erinra om att riksdagen på grundval av ett enhälligt utskottsutlåtande i år avslagit en motion i samma fråga.

Herr talman! Jag ber att få uttala ett tack till ecklesiastikministern för svaret på min fråga. Ecklesiastikministern framhåller att de bestämmelser som gäller är antagna av riksdagen, och han har ingenting att tillägga, när det gäller mina propåer om att bestämmelserna behöver omprövas. Det spörsmål som jag tagit upp berör många studerande men kanske alldeles särskilt de fackskolestuderande som någon tid varit ute i förvärvslivet men upptäcker att de behöver en mera gedigen utbildning. De har räknat med att kunna klara ekonomin under studietiden genom de bidrag och de studielån som de skulle kunna erhålla, men så upptäcker de att kraftiga spärrar lägger hinder i vägen för de lånemöjligheter som de har räknat med. Låt mig, herr talman, anföra ett exempel. En fackskolestuderande på 19 år begärde att få låna 5 000 kronor. Centrala studiehjälpsnämnden reducerade utan vidare beloppet med 1500 kronor till 3 500 kronor. Eleven var emellertid inackorderad, och därför gjordes ett tilllägg med 900 kronor — beloppet blev alltså 4400 kronor. Därefter gjordes emellertid en ny reduktion för studiebidrag och inkomstprövat tillägg med 909 kronor, och så var beloppet åter nere i 3 500 kronor. Men vad jag tycker är särskilt anmärkningsvärt är att föräldrarnas inkomst och förmögenhet i så hög grad påverkade lånemöjligheterna. Det gällde mycket små inkomster. Fadern var pensionär och var taxerad för en inkomst på 8500 kronor, och självfallet kan man på den inkomsten inte försörja en studerande. Visserligen hade fadern också en nettoförmögenhet på 48 000 kronor, men 43 000 kronor av denna utgjordes av en fastighet, som han givetvis inte kunde göra pengar av. Föräldrarna hade alltså ingenting att hjälpa till med men ändå fick den stu derande finna sig i en reduktion på 2741 kronor på grund av föräldrarnas inkomst och förmögenhet, varför det återstod 759 kronor. Jag tycker att detta är långtifrån nöjaktigt.
Herr talman! Det är självfallet att man kan ha den uppfattning som herr Westberg gör sig till talesman för i denna fråga. Men blanda då inte in vuxenstuderande, herr Westberg. Detta gäller ju alla 19-åringar — alla som går i gymnasier, yrkesskolor och fackskolor. Skall man härvidlag göra en reform måste man över huvud taget föra bort ur bilden även i skolan den ekonomiska bakgrund som föräldrarna nu utgör. Och tror herr Westberg —— jag tycker i så fall att detta är märkligt — att man kan ställa en enkel fråga några veckor efter det att denna kammare avslagit en motion i precis samma ärende?

Herr talman! Jag vet att ett näraliggande spörsmål behandlats i kammaren, men jag har ju inte ställt min fråga till kammarens ledamöter utan till ecklesiastikministern. Jag ville gärna ha reda på hans mening i denna fråga, och det har jag nu fått. Men jag beklagar att ecklesiastikministern är så negativ, och jag vill uttala en förhoppning om att han omprövar frågan och undersöker möjligheterna att framlägga förslag till ändrade förhållanden på detta område.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag avser att underställa riksdagen väntat förslag från skolöverstyrelsen rörande omdaning av grundskolans högstadium, innebärande bl.a. nytt tillvalssystem och sammanhållen årskurs nio. Mitt svar är ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern extra hjärtligt för svaret, som var det kortaste och mest positiva jag erhållit; jag har genom flitigt frågande en viss erfarenhet av hur frågeinstitutet fungerar. Jag hoppas att svaret står på god grund och inte är så kort beroende på att ecklesiastikministern börjar bli led på mig. Jag har många gånger med växlande resultat riktat frågor till ecklesiastikministern. Ofta har de lett till icke oävna debatter. I dag kan jag, herr ecklesiastikminister, kanske litet motvilligt, inte se någon anledning till ett meningsutbyte. Vi är helt överens.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som jag ämnar vidta för att möta en vikande konjunktur i karlskogaområdet med anledning av inskränkningar i försvarets beställningar hos Bofors. Enligt vad AB Bofors uppgav den 14 mars 1967 kunde företaget vid denna tidpunkt inte precisera vilka verkningar försvarsanslagen för nästa budgetår får på bolagets verksamhet, men bolaget räknar med en minskad orderingång av nya försvarsbeställningar. Enligt vad jag erfarit från försvarsministern är det ännu för tidigt att uttala sig om hur försvarsbeställningarna, som för nästa budgetår blir större än detta budgetår, kommer att fördelas på den svenska industrin. För att reducera antalet eventuella uppsägningar har Bofors hårt begränsat nyanställningarna, och den erforderliga personalminskningen kan delvis uppnås genom en naturlig avgång. Vidare har företagsledningen med de anställdas organisationer «diskuterat möjlighet till pensionering före normal pensionsålder, omskolning och omplacering samt friställning av yngre arbetskraft med kort anställningstid. För närvarande pågår 3 omskolningskurser för verkstadsmekaniker med tillsammans 36 elever i Karlskoga. Intagningen till dessa kurser är kontinuerlig. Om situationen så skulle kräva kan kurserna dubbleras genom skiftgång. Utöver den reguljära omskolningsverksamheten har <arbetsmarknadsverket köpt ledig utbildningskapacitet vid AB Bofors. En omskolningskurs för elsvetsare planeras i Karlskoga eller Laxå. Den säsongmässiga uppgången i arbetskraftsefterfrågan under våren och sommaren beräknas medföra en nedgång i antalet arbetslösa. Länsarbetsnämnden i Örebro län och arbetsförmedlingen i Karlskoga följer utvecklingen med största uppmärksamhet. Och från kommunalt håll har kontakter tidigt tagits i de här angelägenheterna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den var föranledd dels av en artikel i Dagens Nyheter, vari föreståndaren för arbetsförmedlingen i Karlskoga inter vjuades, dels av en intervju med samme man i regionalradion dagen därpå. I artikeln redovisades negativa siffror, som på intet sätt vederlades av radiointervjun. Dessbättre var inte dessa uppgifter helt relevanta, framför allt vad gäller sysselsättningen inom AB Bofors, enligt vad företagsledningen meddelat. Därför finns det ingen anledning för mig att ytterligare utveckla detta spörsmål, utan den arbetslöshet som finns inom området torde klaras med hjälp av de resurser som länsarbetsnämnden har och med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Herr talman! Jag har ingenting att polemisera med herr Andersson om. Jag undrar bara om det inte i detta läge hade varit bättre att vänta något med att ställa frågan tills de uppgifter framkommit, vilka herr Andersson nu i helt annan ordning har fått fram, nämligen att de i tidningsartikeln lämnade informationerna inte var helt korrekta.

Herr talman! I och för sig kan inrikesministern ha rätt. Men när man ena dagen tar del av en del tidningsuppgifter och dagen därpå vid en intervju med samme man som lämnat dessa tidningsuppgifter finner, att denne inte på något sätt vederlägger de återgivna uppgifterna utan lämnar en negativ bild av arbetsmarknadsläget, måste man tro att uppgifterna är riktiga. Efter vad som nu meddelats från Bofors kan man i dag givetvis säga att det hade varit bättre att vänta, men faktum kvarstår att chefen för arbetsförmedlingen i Karlskoga betraktar staden som en norrlandskommun. Han har därför den uppfattningen att man borde kunna få lokaliseringsstöd till staden.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat om jag har för avsikt att utvidga den nyligen tillsatta kommittén för utredning av bostadsoch serviceplaneringen med representanter för samtliga demokratiska oppositionspartier. Som svar får jag meddela att kommittén består av tio ledamöter och att någon utvidgning inte planeras.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Jag vill helt kort säga att jag tycker att den praxis som synes hålla på att växa fram är otillfredsställande. Till s.k. parlamentariska utredningar knyter man endast en eller möjligen två representanter för regeringspartiet. Någon gång utvidgar man utredningen med en ledamot från något av de borgerliga partierna. Det vore rimligt att samtliga här företrädda demokratiska partier skulle ha en chans att sitta med i utredningar, detta bör vara det sätt på vilket man skall arbeta. Självfallet kan det i alldeles speciella fall finnas skäl för ett avvikande från en sådan regel, men några sådana skäl föreligger i varje fall inte här. Jag vill i detta sammanhang säga att vi inom högerpartiet bedömer frågan om anordnande av serviceområden och servicehus såväl för barnfamiljer som för andra yrkesarbetande och även för gamla som mycket väsentlig. Jag vill uttrycka min glädje över att herr statsrådet nu ansett att man bör uppmärk samma frågan på sätt som här har skett. Inom högerpartiet har denna fråga ägnats ett betydande intresse, främst i de kommunala församlingarna. Jag tror att det ur utredningens synpunkt hade varit lyckligt om man hade kunnat berika utredningen med någon representant också från högerpartiet, som varit i besittning av kunskaper och verkligen ägnat denna fråga intresse. Denne hade därmed kunnat föra utvecklingen ytterligare framåt.
Herr talman! Jag har full förståelse för synpunkten att en parlamentarisk kommitté skall vara så brett parlamentariskt förankrad som möjligt, d.v.s. att alla partier som brukar delta i vårt utredningsarbete skall få tillfälle att göra det — en praxis som vi också försöker följa. Sedan uppstår alltid frågan hur utredningsarbetet skall läggas upp och vad man syftar till. Avsikten med denna utredning har inte varit att få till stånd ett utredningsarbete i vanlig bemärkelse som så småningom skall resultera i ett stort betänkande. Det är mycket möjligt att denna utredning delvis kan resultera i att promemorior utarbetas med förslag som får remitteras och diskuteras. Men i arbetetingår också att mera direkt söka ge anwvisningar och råd till dem som centralt ute i våra kommuner är sysselsatta med dessa uppgifter. Därför har vi lagt upp denna utredning på ett speciellt sätt — det är en mera expertbetonad arbetsgrupp som deltar i dem. Vi har redan blivit uppvaktade av representanter från skilda områden som har sagt att deras område inte är täckt. Det är möjligt att det blir nödvändigt att tillkalla vad jag skulle vilja beteckna som specialexperter i några särskilda frågor. Vi ville emellertid gärna ha en anknytning inte bara till de organisationer och andra som i praktiskt arbete sysslar med dessa frågor utan även till riksdagen. Då har vi valt den metoden att vi har utsett en representant från regeringspartiet och en från den borgerliga oppositionen. Men jag kan säga fru Kristensson att vår avsikt inte är att i liknande sammanhang ge ett enda parti tillfälle att representera, utan vi kommer i sådana utredningar att ge de tre olika partierna möjlighet att medverka i olika arbetsgrupper eller specialutredningar som får denna karaktär.
Herr talman! Vad statsrådet sade senast var litet dunkelt uttryckt eller också hade jag svårt att följa med — jag fick i varje fall inte klart för mig om det skulle bli möjligt för högerpartiet att följa detta arbete. Jag tycker inte det är fel att en utredning göres mera expertbetonad, men jag vänder mig mot att man ger ett intryck av att utredningen har parlamentarisk förankring trots att två demokratiska partier ändå inte är representerade. Men, herr talman, jag skall inte yttra mig vidare i detta ärende.
Herr talman! I klarhetens intresse: I denna utredning kan det inte bli någon ändring, men om det blir andra utredningar med liknande karaktär har vi tillfälle att återkomma.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat vilka omedelbara åtgärder jag avser att vidta för bemästrande av akuta sysselsättningssvårigheter i Gävle stad. Vidare har herr Ekström i Iggesund frågat om jag anser varslade driftsnedläggningar och driftsinskränkningar inom näringslivet i Gävle stad vara av sådan omfattning, att Kungl. Maj:t enligt det av 1964 års riksdag lämnade bemyndigandet bör företa ändring av norra stödområdets gränser eller medverka till lokaliseringspolitiska punktinsatser i staden. Herr Westberg har frågat mig om jag anser att den senaste utvecklingen i fråga om sysselsättningen i gävleområdet påkallar initiativ från statsmakternas sida för vidgad användning av lokaliseringspolitiska medel i området. Eftersom frågorna har nära samband med varandra anhåller jag att få besvara dem i ett sammanhang. Försämringen av sysselsättningsläget inom gävleområdet har mötts med omedelbara åtgärder genom utnyttjande av de arbetsmarknadspolitiska medel vi nu har att tillgå i sådana situationer. Här som på andra håll har i samtliga fall när varsel om permittering eller driftsnedläggning har kommit in tillsatts s.k. avvecklingskommittéer för att på bästa sätt lämna arbetskraften hjälp med att lösa sysselsättningsproblemen. Redan hösten 1965 organiserade desutom länsarbetsnämnden i Gävleborgs län förmedlingsgrupper med representanter från allmänna förmedlingen, yrkesvägledningen och arbetsvården, vilka har till uppgift att noggrant följa arbetslöshetens utveckling inom respektive område och samordna förmedlingsinsatserna så att de arbetslösa snarast kan föras ut i arbetslivet. Erfarenheterna av denna samordnade förmedlingsform är mycket positiva. Förmedlingsarbetet i gävleområdet har nu intensifierats genom omdispo nering av tillgängliga personalresurser, omskolningsverksamheten har utökats liksom antalet platser i beredskapsarbeten. Åtgärder har också vidtagits för att snabbt öka antalet platser i skyddad sysselsättning m.m. De kommunala myndigheterna har stimulerats till ökade insatser för att på olika sätt medverka till att skapa ytterligare arbetstillfällen. På längre sikt måste också andra åtgärder vidtas för att skapa ett stabilare sysselsättningsunderlag i området. Bortfallet av vissa företag, bl.a. inom textiloch konfektionsbranscherna, har medfört ett sämre differentierat näringsliv i staden och frågan om att söka tillföra området ersättningsindustrier för att bredda sysselsättningsunderlaget har i första hand tagits upp på det kommunala planet. Vad särskilt beträffar herrar Ekströms och Westbergs frågor vill jag erinra om att jag i årets statsverksproposition uttalat, att den snabba omvandlingsprocessen framför allt inom vissa industribranscher kan antas komma att öka behovet av lokaliseringspolitiska åtgärder oberoende av stödområdesgränsen. Vidare framhöll jag att man genom att utnyttja de möjligheter till sådana insatser som föreligger enligt gällande riktlinjer torde kunna tillgodose syftet med de förslag till ändringar av stödområdesgränsen som förts fram från olika håll. I enlighet med denna principiella uppfattning kan lokaliseringspolitiska insatser Öövervägas även i gävleområdet utan att stödområdesgränsen för den skull behöver ändras. Därmed har jag inte tagit ställning till om ekonomiska stödåtgärder erfordras för att få lokaliseringar till stånd inom detta område. Den frågan vill jag för min del lämna öppen till dess man har några konkreta projekt att bedöma.
Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret. När tre frågor samtidigt ställes till herr statsrådet är detta alldeles givet ett bevis på att förhållandena i gävleregionen är allvarliga. Redan när propositionen angående riktlinjer för 1okaliseringspolitiken behandlades i 1964 års riksdag motionerades från gävleborgshåll om att Gästrikland borde tillhöra norra stödområdet, men i bankoutskottet gjordes en kompromiss. Utskottet yttrade: »Enligt utskottets mening bör Kungl. Maj:t under försöksperioden äga att företaga mindre förändringar av norra stödområdets gränser i den mån sådana visar sig påkallade.» Vi fann redan då att starka skäl talade för att man inte skulle ställa Gästrikland utanför den norrländska gemenskapen. Vi kunde konstatera en minskad expansionstakt i fråga om folkmängd och arbetstillgång, och vi visade på en försämrad balans beträffande arbetssökande som avflyttat från respektive mottagits i länet. Den industriella verksamheten i Gästrikland är koncentrerad till ett fåtal stora företag med långt driven rationalisering vilka inte nyanställer arbetskraft. Vid ett av företagen kan det sägas ha rått nyanställningsstopp under det senaste året. Denna starka betoning av tung industri i Gästrikland gör det svårt för kvinnlig arbetskraft att erhålla förvärvsarbete. Dessa tendenser fanns redan år 1964 och har ytterligare accentuerats. Nu framgår av det svar som inrikesministern har lämnat att man har vidtagit en rad åtgärder på kort sikt — vi är mycket tacksamma för det — men också att något måste göras på längre sikt för att skapa ett stabilare sysselsättningsunderlag. Det är, som statsrådet framhåller, en snabb omvandlingsprocess som nu äger rum inom vissa indu stribranscher, och man bör kunna sätta in lokaliseringspolitiska åtgärder oberoende av stödområdesgränsen. Jag tar fasta på detta, när statsrådet uttalar att man skulle kunna vidta åtgärder i gävleområdet utan att stödområdesgränsen behövdes ändras. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Också jag vill uttala ett tack till statsrådet Johansson för det svar som han har lämnat och som jag finner positivt. Jag kan fatta mig kort och i stort sett instämma i vad herr Ekström i Iggesund har anfört; de synpunkter som han har lagt på frågan är också mina. Vi vet att situationen för gävleområdet har förvärrats under den senaste tiden. De rapporter vi har fått angående nedlagda företag och driftinskränkningar visar att cirka 600 personer har friställts eller kommer att friställas under den allra närmaste tiden. När vi därjämte vet att man den 10 april kunde redovisa över 500 arbetslösa inom området, förstår vi att problemet har en betydande storlek. Det är därför utomordentligt värdefullt att de åtgärder som inrikesministern här har talat om har blivit vidtagna. Jag uppskattar också att han följer frågan och prövar i vad mån han behöver sätta in lokaliseringspolitiska åtgärder i detta område. Därvid kommer väl så småningom också att prövas huruvida Gästrikland skall tillföras norra stödområdet. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Även jag ber att få framföra mitt tack till inrikesministern för svaret. Jag kan också delvis instämma i de synpunkter som har framförts av de två föregående talarna. Jag vill dock understryka, att sysselsättningsläget i Gävle under senare år har kännetecknats av en vikande tendens. Inom industrisektorn har permitteringar och nedläggningar av företag förekommit, vilket friställt ett antal människor utan att någon egentlig ny industri har tillkommit. Beskedet i förra veckan om nedläggning av ännu ett företag har givit anledning till ny oro, särskilt då man för närvarande inte kan spåra andra nya arbetstillfällen för den friställda arbetskraften. Man frågar sig därför om läget bedömes sådant att direkta sysselsättningsskapande åtgärder bör vidtagas, exempelvis genom beviljandet av lokaliseringsstöd. Herr statsrådet har i sitt svar bl.a. framhållit att lokaliseringspolitiska insatser kan övervägas även i gävleområdet. Detta vill jag framföra ett särskilt tack för. Statsrådet påpekade också att andra åtgärder måste vidtagas på längre sikt för att söka tillföra området ersättningsindustrier i syfte att bredda sysselsättningsunderlaget. Jag delar helt den synpunkten.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att helt kort redogöra för vad Gävle stad har utträttat på detta område, då det måhända kan verka egendomligt att vi som är bosatta i Gävle inte har ställt några frågor. Detta beror på att följande åtgärder har vidtagits av stadens myndigheter. En speciell utredningsman — eller jag kanske skulle säga kvinna — har sedan en tid tillbaka hos stadens industrier inhämtat besked om förestående utbyggnadsplaner och sammanställt dessa. Stadens myndigheter har nämligen utgått ifrån att det som i första hand bör göras är att satsa på de industrier som redan finns och försöka bygga ut dem. Drätselkammarens arbetsutskott har också fungerat som en speciell näringslivskommitté, och dessutom har drätselkammaren beslutat om anställande av en expert på näringslivsfrågor. Överläggningar med arbetsmarknadsstyrelsen har redan ägt rum, varvid man diskuterat bl.a. de frågor som varit uppe till behandling i dag, nämligen eventuella möjligheter att utvidga det norra stödområdet. Det bör naturligtvis tilläggas att stadens myndigheter och de ledande inom den kommunala förvaltningen är tillfredsställda och positivt inställda till den hjälp som kan fås på det rikspolitiska planet, och jag vill särskilt betona att ett intimt samarbete pågår med landshövdingen, länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen. Anledningen till att vi inte har frågat någonting speciellt på detta område är att vi har ansett och fortfarande anser att det är mera naturligt och verklighetsnära att agera på det lokala pla net och inom de organ och institutioner som riksdag och statsmakter i full enighet beslutat om.

Herr talman! Det gläder mig som motionär att utredningen har blivit tillsatt, och nu hoppas jag bara att den fullgör sitt arbete så snabbt som möjligt, så att våra skogar inte blir fulla av engångsförpackningar. Jag tackar statsrådet för svaret.
Herr talman! Fru Ryding har ställt frågan om jag vill ta något initiativ i syfte att möjliggöra för svenska läkare att få tillgodoräkna sig tid för tjänst i internationell biståndsverksamhet, då ny tjänst sökes efter återkomsten till Sverige. Vid alla tjänstetillsättningar sker en bedömning av de sökande med hänsyn till förtjänst och skicklighet. Vid meritvärderingen är principen att tjänstgöring inom biståndsverksamheten jämställs med likvärdig tjänstgöring här i landet. Det är inte möjligt att här gå närmare in på de detaljspörsmål som kan komma upp i hithörande fall. Som jag tidigare meddelat avser jag att föranstalta om en översyn av bl.a. frågor om värdering av meriter för överläkartjänster. Därvid blir det även aktuellt att behandla meritvärdet av tjänstgöring i internationell biståndsverksamhet.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min enkla fråga. Han säger nu att man vid meritvärdering går efter principen att tjänstgöringen inom biståndsverksamheten jämställs med likvärdig tjänstgöring här i landet. Jag ställde min fråga därför att det har förekommit fall där meritvärdering för just sådan tjänst har ställts i tvivelsmål och varit mycket omdiskuterad. Att någonting inte är som det skall vara bekräftar ju socialministern när han meddelar, att han har föranstaltat om översyn av frågor om värdering av meriterna för bl.a. överläkartjänster och att det i den översynen också skulle bli aktuellt att behandla meritvärdering för tjänstgöring vid internationell biståndsverksamhet. Resonemanget haltar litet grand, men jag vill ta fasta på det positiva, och det är den översyn som skall göras. Jag anser nämligen att det finns myc ket starka skäl för en generösare bedömning av meritvärdet av u-landstjänst. Därvidlag måste det finnas fastare normer. Det gäller ju här rekrytering till en verksamhet av stort värde ur olika synpunkter. Bl. a. lägger vi ned mycket pengar på u-landshjälpen, även om jag för min del anser, att vi lägger ned för litet pengar på den. Det bör inte finnas några tvivelsmål när det gäller meritvärderingen för dem som ger sig ut i u-landstjänst. Man bör väl inte bara välkomna aktiva människor ute i u-länderna, utan man måste i lika hög grad se till att de är välkomna när de återvänder till Sverige. Dessutom är det i verkligheten så att det finns oerhört många uppgifter i ett uland, där tjänstgöring för sådana måste anses vara en mycket tungt vägande merit. Jag tackar för svaret och vill som sagt ta fasta på det positiva i detta svar, det om översynen av meritvärderingar.
Herr talman! Fru Kristensson har frågat, om jag vill upplysa kammaren om när 1961 års sjukförsäkringsutredning beräknas framlägga sitt betänkande angående en översyn av sjukförsäkringsbestämmelserna. Utredningen har ett omfattande uppdrag. Enligt årets riksdagsberättelse avser utredningen att i etapper lägga fram förslag i de ämnen som utredningen har kvar att behandla, I år planerar utredningen att avge ett förslag om sjukförsäkringsersättning för vård på sjukhus, halvöppen vård m.m. och nästa år ett förslag, som bl.a. behandlar ersättning för andra sjukvårdande åtgärder än läkarvård och sjukhusvård.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag kan inte annat än beklaga den tidsutdräkt som behandlingen av dessa viktiga spörsmål fått. Utredningen tillsattes ju i slutet av 1961 och redan då stod det klart för många att det var både angelägna och brådskande frågor som utredningen hade att framlägga förslag i. Jag tänker framför allt på nödvändigheten av att göra den öppna vården mera konkurrenskraftig i förhålllande till den slutna vården och på det sättet minska trycket på den senare, som ju är den dyraste vårdformen. Av statsrådets svar ser jag nu att man kan förvänta att utredningen under innevarande år kommer att framlägga förslag som berör sjukförsäkringsersättning för vård på sjukhus, halvöppen vård m.m. Beträffande den halvöppna vården framhölls det redan i direktiven, att utredningen skulle behandla denna problematik med förtur. Nu har det gått sex år sedan utredningen tillsattes och först i år kan man vänta förslag. Herr talman! Jag vill inte tillspetsa diskussionen, ty jag vet att utredningen har haft att ta ställning till omfattande problem, men enligt min mening kan man trots allt inte underlåta att beklaga, att så viktiga och brådskande frågor måste ta så lång tid. Under de gångna sex åren har dessutom väckts en mängd angelägna motioner som sammanhänger med dessa spörsmål, men de har rönt det sedvanliga ödet när det sitter en utredning, nämligen att hänvisas till utredningen för bedömning. Många sjuka människor blir ekonomiskt lidande på att man inte kan få till stånd något Herr talman! Jag hoppas bara att de förslag som statsrådet nu ställt i utsikt också kommer att presenteras inom rimlig tid.
Herr talman! Det bör ändå sägas att utredningen har att utföra ett mycket omfattande arbete och att den redan avlämnat två stora betänkanden i väsentliga frågor. De spörsmål som fru Kristensson tagit upp är, som hon själv framhöll, komplicerade och kräver därför sin tid, men jag har i mitt svar angivit de tidpunkter då vi kan förvänta utredningsförslagen.
Herr talman! Jag skall inte polemisera ytterligare, men även jag framhöll att utredningen har att utföra ett omfattande arbete. Får jag bara göra den personliga reflexionen att jag för min del skulle ha föredragit, att utredningen börjat med den problematik det här gäller och väntat med läkemedelsförordningen och frågan om tandvårdsersättning. Den senare saken har vi uppenbarligen inte praktiska resurser att för närvarande göra någonting åt.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig, om några förändringar planeras i principerna för utformningen och placeringen av =:säkerhetsanordningarna och bestämmelserna för navigering i lotsled för att öka sjösäkerheten och lotspersonalens rättssäkerhet. Handelsfartygens utveckling mot större och snabbare enheter medför ökade krav på framkomligheten i farlederna. För att såvitt möjligt tillgodose dessa krav ägnas fortgående uppmärksamhet åt utformningen och placeringen av säkerhetsanordningarna i våra farleder. Detta sker genom initiativ av sjöfartsstyrelsen, som är den ansvariga myndigheten på detta område, av lotsar och sjöfartsorganisationer och genom att den tekniska utvecklingen följs upp. Någon förändring av principerna för säkerhetsanordningarna och = navigeringen är inte planerad. Lotsorganisationsutredningen och sjöfartsutredningen handlägger frågor av betydelse i detta sammanhang. Frågan om lotspersonalens rättssäkerhet har nyligen behandlats av riksdagen i samband med förslag till lag om ändring i sjölagen. Genom lagen den 24 februari 1967 om ändring i sjölagen har föreskrift införts i 314 8, varigenom möjlighet skapats att vid bl.a. händelser som medfört stora förluster i liv eller egendom verkställa utredning av en särskild undersökningskommission, bestående av personer med juridisk, nautisk och teknisk sakkunskap. Lagändringen avses träda i kraft den 1 juli i år. Såsom framgår av lagutskottets utlåtande har det förutsatts att i det fall erfarenhet av lotsning är av betydelse för utredning av sjöolycka lotskunnig expertis anlitas i sjöförklaringsdomstol eller undersökningskommission.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. visade till, hade avgivits med anledning av en motion som jag väckt här i kammaren. Jag tror att också statsrådet skulle kunna bidra till en god lösning av frågan om lotsarnas rättssäkerhet bl.a. genom att utöka lotsorganisationsutredningen med en aktiv lots. Lotsarna är inte företrädda i denna utredning, men det vore säkert värdefullt om de bleve det. Det har skett ganska många olyckor under ganska kort tid, och jag tycker att det finns anledning dels att undersöka orsakerna härtill och dels att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att få en förbättring till stånd. Det har visat sig att bidragande orsaker till dessa olyckor har varit dels vissa brister i utformningen av farlederna och dels i vissa fall att befälhavarna inte anlitat lots. Det senare har kanske berott på chockökningen av lotsavgiften och på höjningen av lotspliktsgränsen, men det kan dessutom bero på att det tagit för lång tid att få lots. Jag tror att kommunikationsministern har alla skäl att studera effekten av den partiella omorganisationen den 1 januari med anledning av det nya lönesystemet för lotsarna. Mycket talar för att det blivit en synnerligen dyrbar rationalisering och att sjösäkerheten inte blivit större genom reformen. Det är alldeles uppenbart att lotsarna i dessa för vårt land oerhört viktiga angelägenheter intar en nyckelposition. De har under århundraden svarat för sjösäkerheten i våra farleder. Yrket har ofta gått i arv från far till son i många generationer och lotsarna är utan tvivel de verkliga experterna när det gäller den inre sjöfarten. De har också ett mycket ansvarsfullt arbete och får vid olyckor stå till svars inför domstol. Mot den bakgrunden tycker jag att det vore självklart att lotsarna aktivt fick medverka vid utformningen av säkerhetsanstalterna i våra farleder och inte bara ha den initiativrätt som statsrådet åberopade. Några möjligheter till sådan aktiv medverkan har inte lotsarna i vårt land, medan detta däremot är praxis i många andra länder. Ur rättssäkerhetssynpunkt tycker jag att det är ganska naturligt att de som i sista hand står ansvariga för vad som händer i lotsled också skall ha ett avgörande inflytande på farledernas beskaffenhet. Slutligen, herr talman, anser lotsarna att det behövs noggrant utformade bestämmelser för fart i inre farvatten. Sådana bestämmelser har man i betydligt större utsträckning i andra länder än i vårt land. Också när det gäller att få till stånd sådana bestämmelser anser jag det vara självklart att lotsarna själva får medverka.
Herr talman! Herr Hedin tog upp en mycket lång rad frågor som har med lotsarnas verksamhet att göra. Jag är angelägen att understryka, att lotsarna utgör en mycket förtjänstfull yrkeskår, som utför ett viktigt arbete inom vår totala trafikförsörjning, och att deras sakkunskap naturligtvis skall tas till vara. De har också på alla berörda områden möjligheter att framföra synpunkter, och säkerligen sker även detta. Lönesystemet är ju en förhandlingsöverenskommelse som man skall respektera. Visserligen har vi ännu ganska kort erfarenhet av den rationalisering som ägt rum, men det rådde en mycket betydande enighet om att lotsväsendets tidigare organisation var ålderdomlig och att en nödvändig rationalisering skulle medföra påtagliga vinster. Det är som sagt ännu för tidigt att bedöma verkningarna, men jag har utomordentligt svårt att föreställa mig att rationaliseringen skulle ha medfört en fördyring. Detta är en del av ett komplex; alla dessa säkerhetsanordningar gäller både lotsväsendet och fyrväsendet. En del av avgifterna, exempelvis fyroch båkavgiften, har höjts. Det har jag bedömt vara alldeles nödvändigt; det står i full överensstämmelse med de av riksdagen enhälligt godtagna principerna om att varje trafikgren skall bära sina egna kostnader, så att vi skall få en konkurrens på lika villkor. Detta gäller alltså även sjöväsendet. Men det är också självklart att sjöfartsnäringen som skall betala kostnaderna för den service som samhället ställer till förfogande även har berättigade anspråk på att denna serviceverksamhet skall vara rationell och ekonomiskt bedriven för att inte avgifterna skall bli orimligt höga.
Herr talman! I det sista avseendet delar jag kommunikationsministerns principiella uppfattning, men jag tror att det var olyckligt att man chockhöjde avgiften — den fördubblades enligt uppgift. Jag tror att det hade varit betydligt klokare att göra höjningen i etapper. Jag är glad över att kommunikationsministern menar att lotsarna bör ha möjligheter att påverka utvecklingen. Men de har faktiskt inte det i den utsträckning som vore önskvärt; de har bara initiativrätt. Det borde rent organisatoriskt, menar jag, finnas större förutsättningar för lotsarna att påverka utvecklingen just när det gäller sjösäkerheten. Denna är ju ett så väsentligt inslag i deras ansvar som lotsar — själva lotsningen ombord utgör bara en del av sjösäkerhetsarbetet.
Herr talman! Herr Hedin är uppenbarligen ganska lättehockad. Höjningen av lotspenningen uppgick visserligen till 90 procent och höjningen av fyroch båkavgiften till 40 procent, men det be rodde på att dessa avgifter förut var mycket låga. Då verkar även en ganska modest höjning procentuellt stor. Det blir ju något av ryska procent när man har så låg utgångspunkt för sina beräkningar.
Herr talman! Jag vill säga att det inte är herr Hedin som är »lättechockad», utan det är fartygsbefälhavarna som i praktiken visat sig vara litet »lättchockade», och detta kan få mycket betänkliga konsekvenser.

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund har frågat mig om någon ståndpunkt tagits till formerna för kommusammanläggningar efter år 1971. Jag har i olika sammanhang ställts inför frågan huruvida den nuvarande principen för kommunindelningsreformen — som förutsätter kommunernas frivilliga medverkan till kommunsammanläggningar — kommer att tillämpas även i fortsättningen. Mitt svar har varit och är alltjämt att regeringen inte planerar någon ändring i denna ordning. Hur regering och riksdag kan komma att bedöma läget i denna fråga på 1970-talet har jag självfallet ingen möjlighet att tillkännage någon uppfattning om. Svaret på herr Ekströms fråga är alltså nej.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret. Det kanske kan synas överraskande att jag framställt denna fråga, eftersom vi bara för några veckor sedan hade en omfattande debatt här i kammaren i anledning av en interpellation, i vilken det frågats om länsstyrelsernas aktivitet när det gäller kommunsammanläggningar. Den debatten kom inte bara att röra sig kring den aktualiserade frågeställningen utan även om kommunindelningsreformens principer över huvud taget. Jag tyckte att statsrådet Lundkvist då lämnade kompletterande och helt tillfredsställande svar på de framställda frågorna, men jag blev ganska förvånad när jag i ett referat i dagspressen några dagar efteråt läste att statsrådet Lundkvist påstods ha utlovat att friheten för kommunerna att bilda block eller inte skulle kvarstå efter år 1971. Jag bortser givetvis från den sammanblandning som gjorts mellan kommunblock och storkommuner. Tidningsskribenter — och tyvärr även många kommunalmän — handskas ofta litet vårdslöst med de begreppen. Det var givetvis kommunerna som avsågs. Nu har statsrådet Lundkvist förklarat att man inte tagit ställning till vad som kommer att hända efter år 1971, och det svaret tycker jag är helt tillfredsställande. Den referent som lyssnade till statsrådet Lundkvist på den konferens där statsrådet medverkade, nämligen Svenska stadsförbundets kretskonferens i Jönköping, hade missuppfattat statsrådet. Som statsrådet säger vore det orimligt att nu ha någon mening om vad som kommer att hända på 1970-talet. Herr talman! Med det anförda ber jag att än en gång få tacka statsrådet Lundkvist för det svar jag fått på min fråga.
Herr talman! Herr Källstad har frågat dels om jag är villig lämna kammaren en redogörelse för uppbyggnaden av arbetsterapeutoch sjukgymnastutbildningen, dels om jag är beredd vidtaga sådana åtgärder, att erforderliga läkar-lärarresurser nu ställs till denna utbildnings förfogande i syfte att förhindra att ifrågavarande undervisning äventyras. Som herr Källstad själv anfört bedrivs sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund under statligt huvudmannaskap och i Göteborg under kommunalt huvudmannaskap. I Göteborg liksom i Linköping och Örebro bedrivs även arbetsterapeututbildning under kommunalt huvudmannaskap. Till den kommunala utbildningen utgår statsbidrag enligt de för yrkesskola gällande grunderna. Allteftersom <:undervisningsvolymen växt har det i Göteborg visat sig allt svårare att av det förefintliga antalet läkare i staden ta ut tillräckligt antal undervisningstimmar, särskilt som utbildning för även andra vårdyrken kräver sammanlagt ganska betydande läkarinsatser. Överläggningar med staden har visat att det inte är möjligt att tillgodose anspråken på läkarinsatser i olika slag av utbildning enbart genom att anställa fler läkare inom sjukvården. Med hänsyn härtill har Kungl. Maj:t den 10 mars 1967 beslutat om inrättande av ett antal extra läkarlärartjänster vid universitetet. Jag utgår från att erforderliga resurser i detta hänseende därmed tillskapats för den utbildning som bedrivs i Göteborg och räknar sålunda med att sjukgymnastoch arbetsterapeututbildningen där skall kunna bedrivas utan störningar i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill tacka ecklesiastikministern för svaret på min interpellation.

En viss förbättring inträffade så till vida, att den tidigare inrättade professuren i medicinsk rehabilitering blev besatt och att innehavaren åtog sig viss undervisning för ifrågavarande utbildning. Då återstod emellertid frågan om möjligheterna att inrätta ytterligare läkarlärartjänster i yrkesskolan. En kort historik i detta sammanhang har sagt mig, att i planeringsskedet utreddes betingelserna för en förbättrad och delvis samordnad utbildning för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. De statliga utredningarna var, såvitt jag förstår, gjorda med stor sakkunskap. 1960 års arbetsterapeututredning torde få betecknas som föredömlig, och i allt väsentligt kunde en medicinsk expertgrupp, som detaljbearbetade de framlagda förslagen, bygga vidare på denna utredning på ett mycket tillfredsställande sätt. Jag vet att professor Tore Broman vid neurologiska kliniken i Göteborg har utfört ett mycket förtjänst fullt arbete såsom ordförande i denna expertgrupp. Sedan utredningarna rörande arbetsterapeutoch sjukgymnastutbildningsfrågorna behandlats av olika remissinstanser, framkom önskemålet om att man i stället för att inrätta ett institut, som var jämförbart med sjukgymnastinstituten i Stockholm och Lund, borde samordna utbildningen med övrig vårdyrkesutbiidning och inordna det hela i yrkesskolans regi. Riksdagen följde som bekant också den linjen. Jag känner väl till att man hade och har delade meningar om det lämpliga i det beslutet. Ingen kan väl ännu säga vad som på lång sikt skall vara det bästa, även om jag tror att utbildningen i yrkesskolans regi under sjukvårdshuvudmännens ansvar kan visa sig lika värdefull som den utbildning som ges i anslutning till medicinsk fakultet; nota bene om yrkesskolan får tillräckliga resurser. Säkert är att man på kort sikt måste räkna med en lång serie av Ssvårigheter, när man nu skall försöka inrangera arbetsterapeutoch sjukgymnastutbildningen i yrkesskolans regi. Framför allt har det stött på svårigheter att inrätta nya läkarlärartjänster, som enligt tidigare utredningar är nödvändiga för att få till stånd en god utbildningsstandard, något som ju på ett positivt sätt beaktats i ecklesiastikministerns svar på min interpellation. Enligt den ursprungliga planen skulle dessa tjänster tillsättas via universitetet på samma sätt som vid sjukgymnastinstituten i Stockholm och Lund. Om så hade skett, kanske utbildningen redan varit i gång under tillfredsställande förhållanden. I stället sades det att tjänsterna i fråga inte utan vidare kunde inrättas; man nämnde en rad svårigheter, såsom ekonomiska, politiska o.s.v. Även läkarbristen framhölls. borde bekostas av de kommunala huvudmännen, medan dessa ansåg att det inte fanns skäl för dem att bekosta lärartjänster, som var avsedda för utbildning av vårdyrkeskategorier för hela rikets räkning och att det var felaktigt att statligt bidrag skulle utgå till lärartjänsterna i Stockholm och Lund, medan man i Göteborg endast kunde påräkna bidrag för timarvoden. Det är ett faktum att både arbetsterapeuter och sjukgymnaster är en liten yrkeskategori jämfört med de övriga inom vårdyrkesskolan. Många anser därför att denna fråga är en bagatell som blåsts upp till för stora dimensioner. Men då glömmer man att varje enskild yrkeskategori inom sjukvården har sina speciella uppgifter och att samordningen och effektiviteten slutligen betingas av att ett arbetsteam har tillgång till samtliga medlemmar. Man kan med säkerhet slå fast att hela utbyggnaden av långtidsvård och rehabilitering i Sverige kommer att bli lidande — kanske i många år framåt — på att tillgången på arbetsterapeuter och sjukgymnaster är otillräcklig. Man kan med säkerhet slå fast att, om utbildningen av dessa kategorier blir alltför bristfällig, läkarna i stället tvingas lägga ned betydligt mer arbete inom långtidsvård och rehabilitering än som annars vore nödvändigt. Därigenom kan inte påräknas den avlastning för läkarna som är nödvändig, om sjukvårdsresurserna skall byggas ut på rationellt sätt. När jag nu tar del av ecklesiastikministerns svar finner jag att det har hänt någonting väsentligt sedan den 19 januari, då jag framställde min interpellation. Jag syftar på Kungl. Maj:ts beslut den 10 mars i år om inrättande av ett antal extra läkarlärartjänster vid universitetet i Göteborg. Statsrådet förklarar sig utgå från att erforderliga resurser i detta hänseende därmed skaplats för den utbildning som bedrivs i Göteborg och räknar med att sjukgymnastoch = arbetsterapeututbildningen där skall kunna bedrivas utan störningar i fortsättningen. Jag tillåter mig av detta dra slutsatsen att vi nu vet — alltså efter den 10 mars — att förutsättningarna personalmässigt sett i Göteborg blir lika goda som i Stockholm och Lund, där det ju är statligt huvudmannaskap vad beträffar sjukgymnastutbildningen. Denna utbildning är alltså, såvitt jag förstår, säkrad. Kvar står då frågan om arbetsterapeututbildningen. Jag vill gärna tolka ecklesiastikministerns svar så, att här ges en chans att låta de nya extra läkarlärartjänsterna vidgas till att också omfatta arbetsterapeututbildningen — det aktuella beslutet skulle väl kunna få en sådan positiv innebörd. Men det räcker inte ändå. Det kan krävas ytterligare några tjänster, sådana som finns exempelvis i Linköping och i Örebro, där man också har kommunalt huvudmannaskap. Jag uppfattar svaret närmast så, att det ankommer på Göteborgs stad att lösa problemet och att staden bör förmås att åstadkomma en lösning i linje med vad som skett i Linköping och Örebro.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat om jag anser att plastfilmförpackad mat skall serveras patienter och personal vid sjukhus och vilka åtgärder jag anser erforderliga för att kontrollera att fullvärdig och smaklig kost serveras vid sjukhus och andra allmänna institutioner. Stockholms stad och Stockholms läns landsting började 1960 vid Nacka lasarett en försökstillverkning av färdiglagad mat i plastfilmförpackningar. Syftet med försöken var att pröva möjligheterna att rationalisera kosthållet inom sjukvårdsinrättningar. För närvarande får ett 20-tal sjukhus i stockholmstrakten samt sjukhusen i Bollnäs och Söderhamn plastfilmförpackad mat från Nacka lasarett. Metoden tillämpas även i Malmberget av LKAB, som nu har ett storkök med en kapacitet av 15 000 portioner per dag. Enligt den angivna metoden — som jag i fortsättningen kallar Nackametoden — lagas maten på vanligt sätt och packas het i plastfilmpåsar med fem portioner i varje påse. Det mesta av luften avlägsnas, förpackningarna försluts och upphettas därefter i kokande vatten. Sedan kyls de snabbt ner och läggs in för förvaring i kylrum. Förpackningarna förvaras högst tre veckor innan maten används. Alla transporter sker i kylbilar. Då maten skall användas upphettas förpackningarna oöppnade i kokande vatten. Vid serveringen tilläggs matfett, bröd, grönsaker, frukt m.m. Vissa ingredienser, däribland potatis, tillagas alltid lokalt på konventionellt sätt. För några år sedan hemställde veterinärstyrelsen och medicinalstyrelsen att statens institut för folkhälsan skulle utreda Nackametodens värde från näringsfysiologisk och bakteriologisk-hygienisk synpunkt. Folkhälsoinstitutets undersökningar har visat, att Nackamaten i så gott som alla avseenden är fullt likvärdig med annan mat, tillagad i storkök. Endast i fråga om C-vitaminhalten kunde skillnad konstateras. Redan den konventionella storkökshanteringen medför avsevärda förluster av C-vitamin, men förlusterna är större i den mat som lagats enligt Nackametoden. Institutet anser det nödvändigt att storhushåll som använder Nackametoden ser till att C vitaminbehovet täcks av råa bär, frukt och grönsaker. Folkhälsoinstitutet = tillstyrker = att Nackametoden godtas vid sjukhus och liknande storbespisningar men förutsätter att vissa synpunkter beaktas vid produktionen och distributionen. Således anser institutet, att produktionen hela tiden skall stå under mikrobiologisk kontroll. Höga krav måste ställas på plastmaterialets kvalitet, luftevakueringen och förslutningen. Vissa temperaturgränser måste iakttas vid upphettning efter förslutningen av förpackningarna, likaså vid nedkylning under förvaring och transport. Förpackningarna skall vara märkta med tillverkningsdatum. Enligt vad jag inhämtat anser medicinalstyrelsen och = veterinärstyrelsen att Nackametoden bör tillämpas även i fortsättningen under förutsättning att kraven från statens institut för folkhälsan på kontroll vid tillverkning och distribution noga iakttas. Vad beträffar förvaringstiden överväger man en differentiering på så sätt, att de flesta rätter skall få förvaras tre veckor medan vissa äggoch fiskrätter skall användas inom två veckor. Ett utvecklingsarbete pågår — vissa rätter som visat sig mindre lämpliga för metoden kan förbättras eller ersättas med andra. Nackametoden kan ge rationaliseringsvinster och kan kombineras med användning av både djupfrysta livsmedel och rätter tillagade på konventionellt sätt. Med anledning av herr Nordgrens andra fråga vill jag ytterligare framhålla, att en expertgrupp för samordning av sjukhuskosten har utsetts på initiativ av statens institut för folkhälsan. I gruppen ingår landets främsta näringsfysiologiska expertis. Jag vill också erinra om att en utredning om vissa medicinska = utbildningsfrågor m.m. nyligen har lagt fram ett betänkande, som bl.a. tar upp frågan om forskning rörande kostens näringsstandard och problem vid storhushåll. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. I detta sammanhang vill jag slutligen också nämna det av staten och vissa kommunala och enskilda intressenter bildade Institutet för storhushållens rationalisering. Institutet började sin verksamhet hösten 1966 och samarbetar med folkhälsoinstitutet och livsmedelsindustrin.

Herr talman! Centraliserad kostförsörjning har tillämpats vid Hälsinge sjukhus i Bollnäs sedan 1963 och vid lasarettet i Söderhamn från januari månad i år. Denna kostförsörjningsmetod har varit föremål för debatter i landstinget vid två tillfällen, 1964 och 1967. Man har vidare från förvaltningsutskottets sida anordnat informationsmöten både i Bollnäs och i Söderhamn, där företrädare för folkhälsoinstitutet och för produktionsföretagen har varit närvarande och lämnat redogörelser för denna kostmetod. Jag är något förvånad över att herr Nordgren nu för upp denna fråga på riksdagsplanet och dessutom berättar saker och ting som är alldeles obekanta för direktionens ordförande. Efter det landstingsmöte som hölls i april har vi vid direktionens sammanträden diskuterat just denna matfråga. Vi har givit företrädare för de olika personalgrupperna order att noga se till att allt fungerar och genast anmäla om något inte är bra. Till dags dato har vi inte fått någon sådan rapport från dem som har erhållit uttrycklig order att följa matkvaliteten. Kritiken mot påsmaten är berättigad när det gäller fisk och vissa äggrätter; de är ur smaksynpunkt inte tilltalande. Sjukhuspersonalen säger dock att detta gäller fisk över huvud taget. Fisk är ingen populär kost på sjukhusen, och därför drabbar anmärkningarna denna kostmetod i alldeles särskilt hög grad. De speciella förhållandena i Söderhamn måste väl bero på att detta sjukhus är under ombyggnad, varvid matsalen måst förläggas till ett skyddsrum. Jag medger att det är en trist och tråkig miljö, men att det skulle vara mera tilltalande att äta medhavd matsäck än att äta den kost som bjuds på sjukhuset har jag mycket svårt att förstå. Detta är emellertid saker om vilka vi kan göra upp mera på hemmaplan. Jag har begärt ordet närmast för att i all korthet redovisa att vi under de år vi har tillämpat detta system — från år 1963 — har dragit vissa slutsatser. Centraliserad kostförsörjning ger fördelar beträffande styrningen av kaloritillförseln till sjukhuspatienter. Det bedöms på läkarhåll som mycket viktigt att ha denna möjlighet. Vidare är den ekonomiskt gynnsam. De siffror som herr Nordgren här åberopar vill jag därför gärna titta på. Jag vet att sjukhusdirektören har granskat tidningsuppgifterna och fått den uppfattningen att det är orimliga jämförelser som görs. För dagen kan jag meddela att direktionen i det budgetförslag som har överlämnats till förvaltningsutskottet försiktigt räknat har stannat vid en krona mindre per dagsportion för inneliggande patienter. Det kan väl lättast förklaras med att man gör betydande personalbesparingar, cirka 50 procent. Jag kan illustrera detta med att man på Bollnäs lasarett med 340 vårdplatser har 17 anställda i köket. På Hälsinge sjukhus har man 660 vårdplatser. Totalt cirka 1000 personer försörjs från köket på Hälsinge sjukhus, men där uppgår kökspersonalen bara till 8 perso: ner. Det är utan tvivel en betydand:t personalbesparing. Vi bedömer det sor riktigt att man försöker nedbringa sjukvårdskostnaderna, och vi ser den 1963 införda ordningen som en lämplig me tod härför. Också på investeringssidan gör man betydande besparingar. Från byggnadsavdelningen har lämnats den uppgiften, att man när man införde detta system i Söderhamn vid den nu pågående ombyggnaden gjorde en besparing på en miljon kronor. Jag vill med tacksamhet notera socialministerns principiellt positiva inställning till denna kostmetod. Han kan därvidlag åberopa dels folkhälsoinstitutet, som har studerat denna metod från den dag då man började produktionen i Nacka, dels medicinalstyrelsen och veterinärstyrelsen, som tillstyrker Nacka-metoden. Påståendet att stora mängder mat inte har kunnat serveras utan har tagits ur kylutrymmena och kasserats skall jag omedelbart försöka kontrollera. För mig var det emellertid en nyhet, vilket är egendomligt. Varje gång jag träffar ekonomiföreståndaren eller intendenten frågar jag nämligen om dessa saker, men jag har inte kunnat få de upplysningar som herr Nordgren har fått. Vem har lämnat dem? Det är naturligtvis en mycket intrikat fråga, men jag är intresserad av att få veta det. Jag, som ändå står tjänstemännen rätt nära och träffar dem ofta, har inte kunnat få sådana uppgifter. Herr talman! Vi anser att den kostmetod vi börjat tillämpa har framtiden för sig, så mycket mera som vi blivit underrättade om att livsmedelsindustrin lagt ned stora kostnader för att få fram lagad mat och snart är i stånd att marknadsföra den. När den dagen kommer tror jag att debatten skall bli betydligt lugnare kring denna fråga på hemmaplan. Vi får då valmöjlighet att köpa mat från livsmedelsindustrin eller genom den ekonomiska förening som bildats för denna produktion. Då får man avväga vilket som är bäst. Jag vill, herr talman, till sist säga att jag är mycket tacksam för det svar som socialministern har lämnat.

Herr talman! Jag vill säga några ord, eftersom jag tillhör det landsting som har gått i spetsen för denna verksamhet. Jag har bl.a. som landstingsledamot varit med om att proväta på Löwenströmska lasarettet under den tid då man verkligen kunde tala om försökskaniner och verksamheten var alldeles ny. Den gången hade ingen av personalen den ringaste anmärkning att göra. Vad jag skulle vilja anföra för att komplettera herr Nordgrens uppgifter är några personliga erfarenheter. Det hände för inte så länge sedan att en dam bland mina bekanta kom hem efter en långvarig sjukhusvistelse. Hon är mycket intresserad av matlagning, en mycket kunnig husmor och mycket kritisk när det gäller mat. Hon hade inte ord nog för att uttrycka sin beundran över att man kunde hålla en så hög och så jämn standard på maten i ett storhushåll. Hon lämnade en mycket sakkunnig beskrivning av maten på Danderyds lasarett och uttryckte sin synnerliga belåtenhet med den. Sedan upplyste jag henne om att detta var påsmat från Nacka. Då teg hon en lång stund och sedan sade hon: »Det var tur att jag inte visste det, för då hade jag nog inte tyckt att den var lika god.» Kort tid därefter råkade jag själv hamna på Danderyds lasarett för en ganska lång tid. Jag gör inte alls anspråk på någon sakkunskap när det gäller mat. Jag tyckte maten var utmärkt, men det säger inte så mycket. Men jag låg ganska länge på en intensivvårdsavdelning, där omsättningen var mycket stor, så att jag hann med att få ett dussin kamrater på salen, av vilka många var mycket sakkunniga när det gäller mat. Som herr Nordgren påpekade betyder maten verkligen mycket mer än annars när man ligger på sjukhus. Den omväxling man har på dagen är måltidsstunderna. De skall vara verkliga avkopplingsstunder och bidra till trevnaden och tillfrisknandet. Det gjorde de verkligen för oss. Det var en fullkomligt enhällig uppfattning att maten var tilllagad på ett smakligt sätt av förstklassiga råvaror. Många av kamraterna kunde som sagt verkligen sakkunnigt bedöma maten. Jag vill emellertid tillägga, att där hade instruktionerna verkligen följts. Maten var mycket smakligt serverad, den var kompletterad med sallad och andra grönsaker, frukt och bär varje dag. Den enda bristen som statens institut för folkhälsan har påtalet, nämligen att maten är C-vitaminfattig, hade man kompenserat. Även den bästa mat kan fördärvas genom en tråkig uppläggning och servering. Det är väl troligt att i den mån kritiken över huvud taget har varit berättigad — såvida det hela inte beror på transporterna till Söderhamn, vilket naturligtvis kan tänkas — måste anledningen vara, att den personal som får hand om maten när den kommer fram inte har fått tillräcklig utbildning i att ta vara på den på det bästa sättet. Eftersom plastförpackad mat är så vanlig, är jag övertygad om att interpellanten själv vid mer än ett tillfälle har ätit sådan mat med god aptit utan att veta vad det var. Men om han hade vetat att det var påsmat, skulle han säkert inte ha tyckt att den smakade lika gott.
Herr talman! När jag sade att kritiken i vissa avseenden är berättigad menade jag inte, som herr Nordgren ville göra gällande, att det serverades dålig mat. När kostsystemet infördes 1963 visste man att det inte blir önskad kvalitet på fiskrätter, framför allt inte på stekt fisk. Därför har vi varit angelägna om att göra det bästa möjliga och har också bett personalen uppmärksamma förhållandet och inte göra maten sämre än den behöver vara utan snarare bättre. Att säga att de inneliggande patienterna får vara försökskaniner är överord. Jag hänvisar till folkhälsans, medicinalstyrelsens och veterinärstyrelsens uttalande om metoden och konstaterar, att det inte finns skäl att påstå att sjuka människor fått vara försökskaniner. I likhet med fröken Olsson skulle jag kunna anföra otaliga vittnesbörd från patienter och personal på Hälsinge sjukhus som ätit den här maten, och de är lika entusiastiska som de som berättat för fröken Olsson om maten vid Stockholms läns landstings sjukhus. Det märkliga är emellertid att de som är positivt inställda ringer till mig, medan de som är kritiska ringer till herr Nordgren. Möjligen har detta blivit ett söderhamnskomplex. Vår partitidning i Söderhamn åberopas ju också med förtjusning. Jag har tillåtit mig att säga att det i många fall skrivits överord och har av den anledningen fått mycket ovett — förmodligen till herr Nordgrens och kanske även andras förtjusning — men jag vågar upprepa här i kammaren att det fällts otroliga överord om maten. Man har sagt att den är oduglig och att det är underligt att folk inte dör, och det har t.o.m. publicerats en bild av en hund som går baklänges när den bjuds på köttbullar. Är inte detta överord, herr Nordgren? Detta ägde rum 1964, men tidningen har ännu inte erkänt att det var ett övertramp. Det har sagts mycket i denna fråga under årens lopp. Inom direktionen är vi allvarligt inställda på att göra det bästa möjliga. Vi anser att de ekonomiska fördelar som systemet innebär måste tillvaratas. Den ursprungliga kalkylen för Gävleborgs län innebar en driftkostnadsminskning på 5 miljoner kronor, och vi får se vad den slutliga summan blir.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

Herr talman! Herr Johanson i Västervik har frågat, om jag är beredd att medverka till att arbetslöshet, oavsett varaktigheten, inte medför ändring i fråga om den arbetslöses placering i sjukpenningklass. Var och en som är försäkrad enligt lagen om allmän försäkring skall vara placerad i sjukpenningklass, om hans årliga inkomst av förvärvsarbete uppgår till minst 1 800 kronor. Försäkringskassan skall besluta om placering i sjukpenningklass, när en försäkrad skrivs in i kassan och sedan fortlöpande pröva om placeringen vid förändringar av betydelse i fråga om inkomstförhållandena. Vid tillkomsten av lagen om allmän sjukförsäkring, som de nämnda bestämmelserna går tillbaka på, uttalades i förarbetena, att sjukförsäkringen borde anpassas efter ändrade förhållanden snarast möjligt. Eftersom försäkringen grundas på en beräknad årsinkomst, borde man dock inte ta hänsyn till tillfälliga inkomständringar. Oförvållad arbetslöshet borde i regel inte föranleda ändring i sjukpenningklassplaceringen. Denna borde ändras endast om det kunde antas att den försäkrade inte inom överskådlig tid kunde komma upp till den inkomst han hade innan han blev arbetslös. En framställning från den försäkrade själv om nedsättning av sjukpenning borde dock alltid bifallas. Vid den kontroll, som försäkringskassorna skall utöva för att anpassa sjukpenningklassplaceringen efter ändrade inkomstförhållanden, tillämpas följande principer. Den som varaktigt träder ut ur förvärvslivet skall inte längre vara sjukpenningförsäkrad. Ett avbrott i förvärvsarbetet på upp till sex månader medför inte någon ändring i den försäkrades klassplacering. Visar det sig att avbrottet föranletts av ofrivillig arbetslöshet skall någon ändring av klassplaceringen inte ske så länge sådan arbetslöshet består. Detta gäller även om arbetslösheten sträcker sig över mer än sex månader. Givetvis fordras det då, att den försäkrade fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande. Däremot får en försäkrad efter sex månaders avbrott i förvärvsarbetet inte vara sjukpenningklassplacerad som förvärvsarbetande, om arbetslösheten beror på honom själv. Exempel på sådan självförvållad arbetslöshet, som leder till s.k. nollklassning, är att den försäkrade visat arbetsovilja eller underlåtit att ta emot erbjudet lämpligt arbete eller väg rat att undergå omskolning som föreslagits av arbetsmarknadsmyndigheterna. Någon allmän föreskrift om nollklassning efter sex månader finns alltså inte. Tvärtom torde praxis vara generös mot den som är ofrivilligt arbetslös och tilllåta att han står kvar i sin sjukpenningklass till dess han på nytt får arbete. Jag kan slutligen nämna att riksförsäkringsverket i ett cirkulär föreskrivit, att de som undergår omskolning genom arbetsmarknadsverkets försorg skall stå kvar i sin sjukpenningklass under omskolningstiden.

Herr talman! Jag skall be att till statsrådet och chefen för socialdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Jag har kommit i kontakt med den fråga som tas upp i interpellationen vid tvenne tillfällen, där vederbörande uppgivit att de blivit nollklassade i sjukförsäkringen sedan de uppburit arbetslöshetsunderstöd i sex månader. Vid det första tillfället — det var vid en sammankomst — försökte jag bestrida uppgiftens riktighet. Enligt mitt förmenande gällde det två olika försäkringar, och jag hade svårt att föreställa mig att utförsäkringen i arbetslöshetskassan skulle diskvalificera vederbörande att erhålla ersättning från sjukkassan vid sjukdom, för vilken läkaren föreskrivit hel sjukskrivning. Vederbörande hade ju ändå erlagt avgifter till båda försäkringarna. Så långt mina egna reflexioner vid ifrågavarande sammankomst.

Han hade haft besök av en dam som var nollställd i sjukförsäkringen. Hon var något över medelåldern, och läkaren påstod att vederbörande var permitterad. Denna dam kunde behandlas i öppen vård, men hon hade ingen dagsjukpenning och önskade bli inlagd på lasarettet, därför att hon hade det knapert ställt. Läkaren visste inte hur han skulle handla i detta fall. En plats på lasarettet kostade ändå 150 kronor om dagen. Han talade inte om för mig hur han till slut hade gjort utan framhöll endast att läkarna har detta problem. Han var medveten om att vederbörande inte hade någon sjukpenning och därför hade svårt att klara sig i den öppna vården. De kronor om dagen som sjukhusvistelsen kostade och som sjukkassan betalade medförde för henne inga utgifter, vilket däremot vård i hemmet skulle göra. Nu framhåller socialministern i interpellationssvaret att någon generell bestämmelse om nollställning i sjukkassan efter utförsäkring i arbetslöshetskassan inte föreligger. Personerna i de båda fall jag relaterat tillhörde olika försäkringskassor. Det tyder på att det är något fel på tillämpningen av bestämmelserna. Dessa två försäkringskassor hade dock tolkat bestämmelserna på samma sätt. Det vore därför tacknämligt om departementschefens uttalande om tillämpningen av bestämmelserna i här berört avseende på något sätt vidarebefordrades = till = försäkringskassorna. Det är ett par andra saker som jag finner anmärkningsvärda. Den ena är att sjukpenningklasstillhörigheten kan omprövas under tid då försäkringstagaren icke har någon förvärvsinkomst. Vi har genomfört den förnämliga ATP försäkringen som är uppbyggd så, att den anknyter till inkomsten under den aktiva tiden, närmare bestämt till de 15 bästa inkomståren, detta för att vederbörande i stort sett skall kunna bibehålla den standard som han haft under sin aktiva tid. Vi har en utomordentlig sjukförsäkring, där dagsersättningen också anknyter till inkomsten av förvärvsarbete. Lång sjukdomstid innebär inte längre att dagsjukpenningen minskas, utan den utgår med samma belopp oavsett sjukdomstidens längd. Den upphör inte heller förrän vederbörande tillfrisknat eller kommit i åtnjutande av förtidspension. Även förtidspension är knuten till den arbetsinkomst som utgått då vederbörande deltagit i produktionen. I konsekvens härmed borde ingen ändring av sjukpenningklassplaceringen ske så länge vederbörande är arbetslös och icke har någon ny förvärvsinkomst som kan ligga till grund för sjukpenningklassplaceringen. Antingen vederbörande är sjuk eller arbetslös föreligger ju strängt taget samma kostnader som under den aktiva tiden. Den andra fråga jag funderat över är om en arbetslös, som blir anvisad ett arbete och av en eller annan anledning anser sig icke kunna ta detta, av detta skäl bör förvägras sjukpenning om han av läkare sjukskrivits och anmodats att avhålla sig från arbete. Att vederbörande, om han vägrat ta ett lämpligt, anvisat arbete avstängts från vidare arbetslöshetsunderstöd är väl fullt förklarligt. Men att han, om han drabbas av sjukdom efter sex månaders arbetslöshet och av läkare ordineras vila, mister dagersättningen från sjukkassan är väl mera svårförståeligt. Det har förekommit en del interpellationer under den senaste tiden angående sjukförsäkringen. Det kan få en icke initierad att tro att vår sjukförsäkringsreform lider av allvarliga brister. Det är inte så. Vi torde i stället ha den bästa sjukförsäkring som något land kan uppvisa. Jag finner det mycket angeläget att i detta sammanhang fram hålla detta. Men inget är så bra att det inte kan ha en eller annan skönhetsfläck. Det vore mycket tacknämligt om statsrådet ville bidra till att dessa skönhetsfläckar undanröjs, även om de uppstått på grund av felaktig tillämpning av gällande bestämmelser.
Herr talman! Självfallet kan jag inte här vare sig gå in på eller ta upp några av de enskilda fall som herr Johanson 1 Västervik har åberopat. Vad jag har redogjort för är de principer som i dessa ärenden skall följas av försäkringskassorna ute i landet. Skulle det brista i information och upplysning hos kassorna på denna punkt, så föreställer jag mig att försäkringsverket är angeläget att bidra med ökad information. Jag vill också göra det tillägget, att om det på något håll skulle ha gjorts någon avvikelse från dessa principer, så kan ju vederbörande i vanlig ordning besvära sig hos riksförsäkringsverket, som när det gäller dessa ärenden är tillsynsmyndighet.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig när ett lagförslag angående det allmännas skadeståndsansvar för den = offentligrättsliga verksamheten kommer att föreläggas riksdagen. För närvarande pågår inom justitiedepartementet arbete på tre lagstiftningsfrågor inom <:skadeståndsrätten, nämligen frågorna om det allmännas skadeståndsansvar, arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar samt föräldrars och barns skadeståndsskyldighet. Avsikten är att reglerna i dessa ämnen samt de allmänna bestämmelser om skadestånd som nu finns i 6 kap. strafflagen skall föras samman i en allmän skadeståndslag. Förslag till en sådan lag arbetas fram i nära samråd med de övriga nordiska ländernas justitieministerier. Det är meningen att förslaget skall läggas fram för 1968 års riksdag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret på min interpellation. Det är utmärkt att det förslag justitieministern nämner om i svaret kommer att föreläggas riksdagen i en nära framtid. Med tanke på att denna fråga har behandlats sedan lång tid tillbaka är det onekligen rätt sent att förslag framlägges först 1968. Betänkandet i ärendet redovisades 1959, och 1960 gjorde juridiska utskottet i Nordiska rådet ett uttalande om att man kunde godta ett uppskov till — märk väl! — nästa session för att avvakta de interdepartementala förhandlingar som just då skulle inledas. År 1964 var det uppenbarligen klart med de nordiska kontakterna på tjänstemannaplanet, och det förelåg tydligen relativ överensstämmelse rörande det allmännas skadeståndsansvar. Redan 1959 sades för övrigt i direktiven till en annan skadeståndsutredning, som arbetade med dessa frågor, att reformarbetet var så viktigt att det borde fortsätta utan ytterligare dröjsmål. Det skulle nu vara intressant att höra vad orsaken varit till det långa dröjsmålet med denna mycket viktiga fråga. Har den bromsats på det nordiska planet? Vi i Sverige borde väl ha varit de mest pådrivande i detta fall. Här har nämligen frågan om ett generellt skadeståndsansvar för stat och kommun för fel och försummelser som deras funktionärer begått trängt igenom mindre i lag och praxis än vad fallet är t.ex. i Danmark, Finland och Norge. Domstolarna här i landet har i allmänhet inte tilltrott sig att ålägga det allmänna generellt skadeståndsansvar i anledning av dess funktionärers fel och försummelser. Man har också tvekat att fastslå ett skadeståndsansvar på objektiv grund, d. v. s. oberoende av begångna fel eller försummelser. I Finland och Danmark har man däremot redan fått en mera generell lösning av frågan om det allmännas ansvar, och i Norge önskar man få det. Detsamma har sagts här i Sverige sedan lång tid tillbaka, och det borde ha varit en anledning för oss att driva på frågan. Statsrådet säger i svaret att förslag kommer att läggas på riksdagens bord 1968, och då vill jag fråga om man verkligen kan lita på att så kommer att ske. En av de sista dagarna i april i år bad jag riksdagens upplysningstjänst få ett klarläggande av hur detta arbete låg till i departementet. Enligt en uppgift, daterad den 28 april, från upplysningstjänsten skulle arbetet fortgå inom departementet med sikte på att man till 1967 års riksdag skulle kunna lägga fram ett förslag. Detta gör att jag undrar över hur fort tidpunkten för förslagets framläggande = flyttas framåt. Jag har redan nämnt årtalen 1959, 1960, 1967 och 1968, vilket markerar den långa tidsutdräkten i denna fråga. Har det då över huvud taget någon praktisk betydelse att denna fråga påskyndas? Ett obetingat ja vill jag svara på den frågan i likhet med vad så många andra har gjort. Bristerna i den svenska skadeståndsrätten över huvud taget leder till otrygghet och slumpvis fördelade rättigheter för den enskilde. Ibland beror rätten till skadestånd bara på en sådan sak som om det föreligger ett försäkringsskydd hos den som har orsakat skadan eller inte. När det gäller skadestånd i offentlig verksamhet finns det två skäl som ytterligare speciellt understryker behovet. För det första kan i nuläget den enskilde tjänstemannen drabbas av ett orimligt hårt ansvar. Detta personliga ansvar bör kunna lättas samtidigt som ansvaret för stat och kommun vidgas. En sådan lättnad i ansvaret för tjänstemannen skulle då inte innebära någon skada för allmänheten. I t.ex. Danmark och Norge är man, såvitt jag förstår, helt främmande för att utkräva skadestånd av den enskilde tjänstemannen på det sätt som vi ibland gör här. För det andra är det enligt min mening stötande — och det är kanske den huvudsakliga motiveringen till att jag tycker att man verkligen bör göra någonting i denna fråga — att man i skadeståndshänseende inte ställer samma anspråk på det allmänna som på den enskilde. Vi har väl alla med intresse följt en del uppmärksammade skadeståndsmål på sista tiden och därvid blivit varse hur ofullkomlig den svenska skadeståndsrätten över huvud taget för närvarande är. Vi har också lätt att känslomässigt engagera oss för den skadelidande — och det tycker jag är riktigt. Men jag tycker också att det i ett sådant sammanhang är honett av oss, som i en eller annan funktion representerar det allmänna, att dra en parallell med förhållandena i den offentliga verksamheten, där det ju inte föreligger samma ansvar för det allmännas del. Det är enligt min uppfattning inte riktigt klädsamt av det allmänna att det finns en sådan skillnad. Det är inte svårt att hitta exempel som visar att det är orimligt att det allmänna inte tar på sig ansvaret. Jag skall avstå från en uppräkning av sådana exempel och inskränka mig till att erinra om att staten på vissa områden kräver kontroll och tillstånd för att den enskilda verksamheten skall få fungera på ett visst sätt. Det förefaller då verkligen inte riktigt att det allmänna står helt utanför varje ansvar som den enskilde, både ekonomiskt och kanske ännu mer psykologiskt, får känna av på ett genomgripande sätt.

När betänkandet lades fram 1959, omfattade det även frågan om de som var anställda i den offentliga verksamheten skulle kunna få skadestånd eller icke. Skadeståndskommittén svarade ja på den frågan.

Läraren blir därvid svårt misshandlad av fadern till eleven, som läraren möter i dörren. Läraren får lida inte bara rent fysisk skada utan även ekonomisk skada av stora mått, och skadestånd erhålles inte från något håll.

Alla skäl — inte bara de här anförda utan framför allt de som har anförts under de senaste åren såväl i den allmänna debatten som i yttranden av olika slag från myndigheter och enskilda — talar för att det verkligen hastar med en lösning av denna fråga. Jag vill också erinra om att remissinstanserna 1959 ställde sig mycket positiva till att något skulle göras och underströk betydelsen av att det snabbt blev en förändring. Då är det naturligtvis beklagligt att något inte skett tidigare. Men bättre sent än aldrig! Och mot den bakgrunden skulle jag ändå vilja bedöma huvudintrycket av detta interpellationssvar såsom positivt. Som jag nämnde hade jag emellertid i april i år fått uppgift om att proposition i ärendet skulle framläggas för 1967 års riksdag. När jag nu, i maj, får svaret säger justitieministern att proposition skall lämnas till 1968 års riksdag. Jag uttrycker en förhoppning om att läget inte är sådant att svaret, därest jag hade haft möjlighet att fråga i juni, skulle ha blivit att proposition kommer att framläggas för 1969 års riksdag.